Fru talman! Monica Green har frågat mig dels om jag och regeringen avser att återkomma med andra typer av förslag för att stimulera till klimat och miljösmarta ombyggnader i miljonprogramsområden, i bostadsrätter och i offentliga byggnader, dels hur jag avser att överbrygga de orättvisor som det innebär att bara villaägare får utnyttja ROT-skatteavdraget fullt ut. Monica Green tar sin utgångspunkt i att varslen inom byggbranschen har ökat och menar att det skulle finnas anledning att komma med förslag för att stimulera till klimat och miljösmarta ombyggnader. Statens bostadskreditnämnd, BKN, har gjort en översyn av möjligheterna till statlig finansiering av upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus. BKN:s rapport innehåller flera intressanta aspekter och berör såväl frågan om fastighetsägarnas ansvar som eventuella problem kring finansiering av upprustning, men också det eventuella behovet av statlig och kommunal medverkan i omvandlingen av dessa bostadsområden. Rapporten inkom den 22 december 2008 och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Det är således för tidigt att nu säga vad BKN:s rapport kan innebära. När det gäller Monica Greens andra fråga, som utgår från att det finns en orättvisa som skulle bestå i att endast villaägare får utnyttja ROT-skatteavdraget fullt ut, så kan jag dels konstatera att regeringens förslag till HUS-avdrag riktar sig till hushållen och syftar till att minska förekomsten av svart arbetskraft och att öka efterfrågan på tjänster genom mindre eget arbete. Det innebär att både villaägare och bostadsrättshavare får utnyttja möjligheten till avdrag fullt ut för ROT-åtgärder som avser den egna bostaden. Att man inte kan göra avdrag för annat än det egna huset eller den egna lägenheten är en följd av de olika förutsättningarna för dessa två boendeformer och inte något uttryck för orättvisa. Det kan i detta sammanhang också nämnas att regeringen från och med 2007 avskaffade den statliga inkomstskatten för bostadsrättsföreningar. I övrigt hänvisar jag till det svar som finansminister Anders Borg lämnade den 14 januari i sitt svar på frågorna 2008 09:450 om införandet av ROT-avdrag för hyresrätter, det vill säga att det inte är aktuellt att föreslå en utvidgning av ROT-skatteavdraget.

Fru talman! Tack för svaret! Det innehåller i och för sig inte några möjligheter till förändringar i den orättvisa som regeringen har byggt upp. Ja, det är inte bara en orättvisa; detta är en trestegsraket i orättvisor. Ni gick visserligen till val på att det skulle vara större skillnad och att det är ett bra incitament. Det är er människosyn att man ska ha större skillnader i ett samhälle. Men det tar väl ändå priset att det ska vara så stor skillnad att villaägare får göra i stort sett allting på sitt hus upp till 100 000 om man är två personer i villan. Det är jättebra att man har infört ROT-avdraget. Man kan göra miljöanpassningar och man kan bygga om sin villa invändigt och utvändigt och förbättra på många olika sätt. Men varför ska det bara gälla dem som äger, och varför dem som äger ett fritidshus i till exempel Spanien? Varför är de viktigare för Mats Odell än de som bor i bostadsrätt eller de som bor i en hyreslägenhet? Det första steget i den här trestegsraketen med orättvisor är just att det är villaägaren, den som äger någonting, som har full möjlighet att göra de här avdragen. Bostadsrättsföreningar har inga sådana möjligheter. Det är den andra orättvisan. Det här fiffiga med att bo i en bostadsrättsförening, att göra saker tillsammans och att kunna förbättra, miljöanpassa, klimatanpassa, energispara och sådana saker, är inte möjligt med ert ROT-avdrag. Visserligen får den som bor i en bostadsrätt göra om invändigt i sin lägenhet. Man får till exempel måla fönstren invändigt, men inte utvändigt. Det var andra steget i trestegsraketen med orättvisor. Det tredje steget är förstås att de som bor i hyreslägenhet inte får göra någonting. De får bara sitta på åskådarläktaren och titta på de orättvisor som skapas i Sverige i dag. De kan inte få någon hjälp när det gäller om och tillbyggnad eller att miljöanpassa bostäderna, utan det här är bara att öka klyftorna. Mats Odell säger att det är en följd av hur det ser ut. Därför blir det så här. Ja, men ändra den följden då! Se till att ta bort det som ger de här effekterna - om ni skulle vilja det! Det är ju ni som är regeringen. Det är ni som har makten att försöka utjämna skillnaderna i det här landet, och nu gör ni precis tvärtom. Ni ökar klyftorna även inom boendesektorn. Klyftorna har ökat mellan dem som har ett jobb och dem som inte har ett jobb och mellan dem som är sjuka och dem som är friska, och nu ökar även klyftorna beroende på hur man bor. Mats Odell hänvisar till Anders Borg. Ja, det är möjligt att Mats Odell har blivit överkörd av Anders Borg i de här förhandlingarna och att Mats Odell kanske hade velat se en annan lösning. Vi har tidigare hört Littorin säga att han är överkörd av Anders Borg och måste finna sig i vad Anders Borg har sagt. Det är möjligt att det är så även för Mats Odell, men det skulle i så fall vara klädsamt om Mats Odell ville tala om hur en rättvis om och tillbyggnad skulle gå till i det här samhället och hur vi skulle kunna se till att alla har möjlighet att miljöanpassa sina bostäder. Det är nu, i en lågkonjunktur, vi kan satsa rejält för att stå rustade när nästa högkonjunktur kommer. Det går att skapa rättvisa i samhället, men regeringen väljer att skapa orättvisa.
Fru talman! Det var hårda och kategoriska ord från Monica Green. Vi arbetar väldigt brett för närvarande. Hur ska vi dämpa effekterna av en global finanskris som slagit sina klor i stort sett i hela världen? Det är en finanskris som gör att industriproduktionen sjunker på grund av att man på våra exportmarknader inte längre beställer våra varor. Vi försöker hitta sätt att samtidigt slå vakt om våra statsfinanser. Det finns länder som haft politiker som Monica Green och som gjort en massa saker. De står nu inför statsbankrutt. Den pågående krisen är långt ifrån slut. Vi överväger en mängd åtgärder, inklusive sådana som Monica Green tar upp i dag. Vi kommer att bearbeta och gå igenom effekterna av åtgärderna. Vi ska hushålla med våra gemensamma resurser. De stora inkomster som vi haft från reavinstbeskattning och i form av stora bolagsskatteintäkter vänds nu i sin motsats. De blir i stället förlustavdrag. Statens finanser sjunker oerhört snabbt, från ett överskott på 74 miljarder 2007, som var det högsta som någonsin uppmätts, till ett underskott som kan bli någonstans i storleksordningen 48 miljarder enligt prognoser för innevarande år. Det är en försämring med drygt 120 miljarder kronor, och då gäller det att hushålla med pengarna. Jag kan försäkra Monica Green att det inte bara handlar om BKN:s rapport om hur vi skulle kunna ta oss an miljonprogrammet, utan det finns en mängd andra saker som vi också överväger. Vi gör det i ett samlat budgetarbete, genom att väga det mot behovet av pengar i den kommunala sektorns kärnverksamheter. Vi måste värna de svagaste i samhället, Monica Green. Vi måste se till att våra gamla föräldrar och långvarigt sjuka får en värdig äldreomsorg. Vi måste se till att våra barns skolgång inte drabbas av detta. Allt detta måste vi väga av innan vi lovar att genomföra nya saker. Det kallas budgetarbete, Monica Green, och det arbetet och vår totala bedömning av situationen kommer vi att redovisa när vi lägger fram vårpropositionen den 15 april.
Fru talman! Snacka går ju! Att säga att man hushållar med resurserna när man samtidigt gjort skattesänkningar med 80 miljarder för de mest välbeställda är väl inte att hushålla med resurserna. Bara i år får höginkomsttagarna en skattesänkning med 13 000 kronor var medan låginkomsttagarna får några tior i skattesänkning. Vi vet dessutom att pensionärerna inte alls får lika stora möjligheter till skattesänkningar som höginkomsttagarna. Mats Odell säger att de ska satsa på de gamla och på kommunerna men har vägrat att höja anslagen till kommunerna. Sedan står han och säger att vi inte kan ha ett rättvist ROT-avdrag eftersom vi ska satsa på kommunerna. Ni har ju inte satsat på kommunerna! Ni har vägrat att ge besked till kommunerna, som nu står inför beslutet att säga upp personer. Det där håller alltså inte. Det är bara tomt snack från ministerns sida när han säger att han ska hushålla med resurserna. Han har valt att göra gigantiska skattesänkningar för dem som redan har det allra bäst. Det är den väg som regeringen har valt. Det har ökat klyftorna i samhället. Nu ökar ni klyftorna även mellan boendeformerna eftersom ni ger möjlighet för villaägarna - vilka kanske är desamma som höginkomsttagarna, som redan fått de stora skattesänkningarna - att renovera sina bostäder. De får möjlighet att satsa på energieffektiva åtgärder, medan bostadsrättsinnehavarna får måla om invändigt men inte göra någonting tillsammans med de andra för att se till att alla bostadsrättsföreningens lägenheter kan klimatanpassas. Och hyresgästerna får inte göra någonting. Det finns en djup orättvisa i era förslag, Mats Odell. De skiljer sig inte från det övriga. Det är den politiken ni för. På område efter område visar det sig att klyftorna i samhället ökar. Det här är inget undantag. Det ROT-avdrag som ni nu har genomfört gjordes efter starka krav från oss, fackförbund, byggbransch. Vi krävde ett ROT-avdrag och trodde att det, när det väl kom, skulle vara ett anpassat ROT-avdrag som gällde fler. I stället valde ni att lägga vikten på dem som äger. Ni subventionerar dem som har fritidshus i Spanien så att de kan bygga om. Ni tycker att det går före bostadsrättinnehavarnas och hyresgästernas lägenheter. Villaägarna och de som har fritidshus är viktigare för er. Det finns en djup orättvisa i det. Det håller inte, Mats Odell, att påstå att det kallas för budgetdisciplin. Den väg ni valde var att göra gigantiska skattesänkningar för dem som har det allra bäst. Nu i lågkonjunkturen hade ni kunnat satsa på att byggnadsarbetarna skulle få arbete. Ni hade också kunnat satsa på de företag som tillverkar alla de produkter som behövs vid miljöanpassning. Ni hade kunnat välja den vägen, men ni valde att öka klyftorna ännu mer. Det håller inte.
Fru talman! Monica Green låter väldigt övertygad och väldigt engagerad. Vi har haft ett antal interpellationsdebatter, och Monica Green har alltid lika mycket pengar, till alla. Det håller inte, Monica Green. Vi måste vara ansvarsfulla och hushålla med resurserna genom att väga samman alla krav som kommer, alla goda förslag. Jag har rest runt i landet och träffat landshövdingar som är varselsamordnare. Den globala finanskrisen innebär att vi har en mycket allvarlig situation. Vi måste se till att våra gemensamma resurser klarar sig genom hela krisen så att vi kan värna de svagaste, se till att välfärdens kärna värnas. Det är alldeles riktigt att Socialdemokraterna har en hög retorik vad gäller frågan om skatter, men om jag förstått saken rätt kommer ni, Monica Green, att köpa de allra flesta skattesänkningar som vi gjort för låg och medelinkomsttagare. Visst kommer det även att bli stora skattehöjningar för vanligt folk om ni kommer till makten, och då är det väl klokt att det också redovisas genom att man summerar alla de förslag som ni, via olika representanter och i olika debatter, för fram. Då ser vi vad det blir. Det är oerhört viktigt att vi hushållar med resurserna. Den budget som började gälla den 1 januari, för en och en halv månad sedan, innehöll 34 miljarder mer till kommunsektorn, alltså nya resurser, för åren 2009-2011. Det är en stor satsning som görs på det området. Vi vet inte om det räcker. Jag misstänker att det kommer att behövas mer pengar till kommunsektorn framöver. Jag och mitt parti har i valrörelsen lovat och i varje budgetprocess arbetat för att se till att kommunsektorn, som är den nära verksamheten för medborgarna, ska ha tillräckligt med resurser. Men vi måste göra en avvägning mellan alla de krav som finns på att det ska finnas tillräckliga resurser i olika delar av samhällslivet. Detta gör vi i ett budgetarbete, och vi kommer att redovisa det den 15 april. Då blir det möjligt för Socialdemokraterna att väcka en motion med anledning av den, och sedan kan vi jämföra, Monica Green, vad de olika partierna har. Då kommer retoriken att koka ned till en hård kärna, nämligen vad det är för pengar som de olika partierna och regeringsalternativen ställer till förfogande. Det kommer att bli den riktigt intressanta debatten.
Fru talman! Jag har vid ett antal tillfällen interpellerat Mats Odell om ekonomin i kommunerna. Vid det första tillfället, i somras, hade Mats Odell ingen aning om att kommunerna skulle få sämre ekonomi. Han var förvånad över att jag gjorde sådana påståenden och ansåg att det var alldeles för hårda ord från min sida och att jag skulle återkomma senare. Det gjorde jag. Jag återkom senare. Då hade även Mats Odell blivit informerad, bland annat av moderaten Anders Knape, om hur det ser ut i kommuner och landsting och hur viktigt det är att kommunerna och landstingen får bättre ekonomi. Jag har påpekat det vid ett antal tillfällen. Ni skyller på den globala finanskrisen. Vi beskyller inte er för att vi har en global finanskris och befinner oss i en djup lågkonjunktur. Men ni har valt väg. Ni har sänkt ersättningarna för de sjuka och de arbetslösa. Ni har sänkt skatterna för dem som har det allra bäst med 80 miljarder. Ni har gjort det djupt orättvist mellan dem som arbetar och dem som har gått i pension till exempel. Det har ni gjort här på hemmaplan. Det kan man inte beskylla någon internationell lågkonjunktur för. Ni har valt att öka klyftorna i samhället här hemma. Redan när ni tog över i högkonjunkturen valde ni väg. Vi ska ha större skillnader i samhället. Det gick ni till val på. Så har ni också gjort. Men jag tycker att det kan vara måtta på orättvisorna. Att ni nu också inför de här orättvisorna vad gäller att kunna bygga om sina lägenheter och göra miljöanpassade bostäder är bara ytterligare en sak i raden av alla orättvisor som ni gör. Jag beklagar att Mats Odell också skyller på Anders Borg och säger att man kanske får återkomma. Jag hade velat att vi skulle ha en satsning på alla hyreslägenheter, på allmännyttan, på bostadsrättsföreningar och så vidare, så att vi nu i lågkonjunkturen tar till vara möjligheten att bygga om till smarta lägenheter och miljöanpassa dem för framtiden.
Fru talman! Jag har många interpellationsdebatter med Monica Green. Det är alltid spännande, uppmuntrande och trevligt. De kännetecknas av att hon begär mer pengar till många olika saker. Det tycker jag är bra. Jag hoppas att detta matas in i Socialdemokratiska arbetarpartiets budgetprocess. Då får vi tillfälle att diskutera det här när Monica Green tillsammans med sina partikamrater har vägt av vad det är ni egentligen vill satsa på och var ni ska ta pengarna till detta. Det ser jag fram emot, fru talman.